Herr talman! Den nya riksdagen har nu prövat den nya utskottsorganisationen, och helt har väl inte denna motsvarat de förväntningar många av oss hade. Personligen är jag särskilt kritisk gentemot det nya finansutskottet, framför allt därför att det har visat sig inte bli vad jag och många andra hoppats, nämligen ett organ för riksdagens egen, självständiga och oberoende prövning av den ekonomiska politiken, utan fastmera en avläggare av kanslihusets ekonomiska och politiska värderingar. Socialdemokraterna säkerställde genom sitt samspel med kommunisterna vid riksdagsårets början denna för riksdagens självständighet otillfredsställande utveckling, och vi kan nu konstatera resultatet — ett utskott, i vissa hänseenden mera följsamt till den socialdemokratiska politiken än finansminister Gunnar Sträng själv. Jag vill exemplifiera detta genom en hänvisning till bara två avsnitt i utskottets betänkande nr 30, där utskottet direkt polemiserar mot den moderata partimotionen 1480. Det ena avsnittet, som finns på s. 18 och som tidigare kritiserats här i dag, har följande lydelse: ”I den mån reala resurser för näringslivets investeringar föreligger ett visst år och dessa sedan inte utnyttjas så finns de inte utan vidare kvar vid ett senare tillfälle.

Långt allvarligare är emellertid innehållet i sak, framför allt grundsynen på den för vår ekonomi betydelsefulla industriella investeringsutvecklingen och dess skilda drivkrafter samt det underförstådda hot som uttalas för den händelse investeringarna inte skulle motsvara de politiska förväntningarna. Polemiken visar också en brist på insikter om de svåra balansproblem som svensk samhällsekonomi för närvarande brottas med och om orsakerna till dem. Det ger ett intryck av att utskottet velat undfly den obehagliga verkligheten, nämligen att vi i dag lever i ett slags samhällsekonomiskt undantagstillstånd. Ett genomgående tema, herr talman, i de senaste årens finansplaner är finansministerns klart uttalade oro över den bristande balansen i vårt folkhushåll, orsakad av att vi inte tillräckligt har byggt ut de produktiva resurserna och exportkapaciteten. Vårt lands samlade tillgångar har helt enkelt inte medgivit en sådan utbyggnad och en samtidig stark expansion av den offentliga sektorn. Sverige har levt över sina tillgångar. Eller — för att citera finansministern — ”ambitionerna” har varit för höga i förhållande till tillgängliga resurser. Det är ju samma sak. Jag har hittills levt i den uppfattningen, att både ekonomer och politiker varit i stort sett överens om denna skildring av de senaste årens utveckling och om de faktorer som har orsakat vår påtagliga balansbrist.

För finansministern talar alltså, av dessa citat att döma, de ekonomiska realiteterna klarspråk. Finansutskottets majoritet däremot tycks betrakta näringslivets investeringsutrymme som något slags nådegåva som — om den inte mottages — senare inte skulle stå till förfogande. Och utskottet vill göra gällande att kritiken mot den alltför snabba offentliga expansion som orsakat våra balansproblem skulle ha sin rot i bristande förståelse för de offentliga tjänsternas betydelse. Så är det naturligtvis inte alls. Utskottets ordförande, herr Ekström, gjorde verkligen inte saken bättre för sig då han för en stund sedan lanserade den nya konjunkturteorin, att man skulle investera då en finansminister eller en statsminister talade om för näringslivet, att nu måste man investera. Det finns ett direkt samband — och det vet vi allihopa — mellan konjunkturerna, konjunkturbedömningarna, förutsättningarna för att få räntabel avkastning, att få avsättning för sina produkter, och själva investeringarna. Att staten kan investera utan tanke på räntabiliteten då det gäller försvaret och andra sektorer är en sak, men i näringslivet är en sådan investeringsverksamhet utesluten. Vem tar exempelvis förlusterna när KF gjorde en felsatsning i sin lageruppbyggnad av färg-TV-apparater? Nej, herr Ekström, det är inte lika enkelt att dra slutsatser i en fri ekonomi som då Josef på sin tid tolkade Faraos dröm och också drog investeringsslutsatser av de sju magra och de sju feta kossorna. Jag tycker, fru talman, att det verkligen inte är någon lyckad premiär som det nya finansutskottet har arrangerat. Jag beklagar det. Det är desto mer otillfredsställande som allmän förståelse och allmän enighet om de grundläggande orsakerna till våra aktuella svårigheter skulle göra det lättare för oss att åstadkomma effektiva motåtgärder. Partipolitisk prestige eller fastlåsning i det förflutnas ståndpunktstaganden kan däremot förhindra meningsfyllda debatter om den medicin som vår ekonomiska sjuka behöver för snabbaste möjliga tillfrisknande. För att angripa problem måste man veta hur de uppkommit, för att undvika nya misstag och för att ha ett fast underlag för sina prognoser, inte för att söka sak med meningsmotståndare. ”Vad var det vi sa” är — det har jag upprepade gånger hävdat — inte något fruktbärande argument. Nej, det är — för att åter citera finansministern — ”insikten om problemens svårighetsgrad” som ger en grundval ”för att i samverkan och enighet nå deras lösning”. Av vårt lands åtta miljoner människor är knappt hälften förvärvsarbetande. Av denna hälft är nära en fjärdedel sysselsatt i offentlig verksamhet. Under det senaste decenniet har den andelen nära fördubblats. Den har redan nått en nivå som inte överträffas på något håll i Västerlandet. Fram till 1975 beräknas de i offentlig verksamhet arbetande öka med ytterligare nära 200 000 personer, trots att det totala antalet sysselsatta under samma tid väntas stiga med bara 100 000 personer. Om ingenting sker måste alltså ytterligare arbetskraft föras över från det direkt produktiva arbetslivet till den offentliga sektorn. Utvecklingen har självfallet också motsvarats av ett växande behov av skatter. Även då det gäller skattetrycket ligger vårt land som bekant högst i världen, Det kan naturligtvis hävdas — och det sker också från socialdemokratiskt håll — att denna utveckling avspeglar vår snabba välståndsutveckling. Siffrorna skulle med andra ord indirekt belysa hur bra vi har det i vårt land i förhållande till andra länder. Staten sörjer för oss, Vi behöver inte sörja.

Och i farans riktning ligger påtagliga risker för vår levnadsstandard och vår sysselsättning. Just nu är det denna medaljens frånsida som lyser mest i ögonen, finansutskottet må tycka, tänka och skriva vad det vill. Och frånsidan är desto mer påträngande, eftersom det är just den sidans olika element — beroende ytterst på de senaste årens socialdemokratiska politik — som i allra högsta grad har orsakat den kris och de konflikthot som nu avtecknar sig på den svenska arbetsmarknaden. Fru talman! Oavsett bakgrund, grupptillhörighet, kunskaper och levnadsbetingelser förenas alla i det gemensamma kravet på trygghet — inre och yttre — och i en strävan att förverkliga sina förutsättningar, att få lön för mödan, att få ersättning för sina prestationer. Inte många är nöjda med utbytet för sitt slit. Alla strävar efter att få det bättre. Det är uttryck för en djupt rotad mänsklig instinkt. Men denna strävan behöver inte förverkligas på bekostnad av någon annan. Allas kamp mot alla är inte kultursamhällets devis. Det är tvärtom genom samverkan, genom förenade insatser, som de bästa betingelserna skapas för vår måluppfyllelse. Det är genom ett samspel av olika samhällsgrupper som vårt land nått sitt välstånd — trots alla dagens problem fortfarande det högsta i Europa. Och det är genom samspel som morgondagens svårigheter måste lösas. Det är mot denna på gammal god tradition grundade samverkanspolitik som de socialdemokratiska s.k. jämlikhetsappellerna riktar sig, dvs. de inslag i jämlikhetspolitiken som ställer olika människor och olika grupper av människor mot varandra, grupper vilkas inbördes samverkan utgör en förutsättning för att på sikt förverkliga en jämlikhet som alla kan ställa sig bakom. För dem som inte har ”majoritet för sina jämlikhetssträvanden” är ingen jämlikhet inom räckhåll. Minoriteterna betraktar sig som diskriminerade. En demokrati betyder inte bara folkstyre eller majoritetsstyre. De grundläggande demokratiska frioch rättigheter som kodifierats i olika konventioner utgår ifrån hänsynstagande även till minoriteterna. Maktmissbruk är maktmissbruk även om det utövas av en majoritet. Beskattningsåtgärder, som innebär att lättnader för en grupp genomförs till priset av en direkt standardsänkning för en annan grupp, slår tillbaka, bl.a. därför att en sådan sänkning av den levnadsstandard stora grupper lyckats uppnå genom hårt arbete upplevs som orättvis och kränkande. Sådana åtgärder utlöser motsättningar och konflikter, som i sin tur urholkar den samhällssolidaritet som utgör en betingelse för fortsatt välståndsutveckling. Det är inte ”praktisk politik” — har finansminister Gunnar Sträng någon gång sagt — att ”låta de bättre betalda ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade”. Nej, herr finansminister, det är inte ”praktisk politik”. Det är tvärtom på lång sikt en utomordentligt riskabel politik. Vart — frågar sig många i dag — tog den socialdemokratiska folkhemspolitik vägen som inriktades på att alla skulle få det bättre? Och varifrån kommer egentligen dagens ”konfrontationspolitik”? Den politik som med obönhörlig konsekvens lett fram till dagens utveckling på arbetsmarknaden. Spänningarna får dessutom ytterligare styrka genom att den inkomstutjämnande skattepolitiken påbyggts och förstärkts i avtalsrörelsen. Vi måste kunna ge låginkomsttagarna i och för sig behövliga påslag utan att sänka levnadsstandarden för det stora medelinkomsttagarskiktet. Jag säger detta med adress särskilt till herr Fälldin, eftersom det är det målet våra skatteutredningskrav bl.a. syftar till. Men, herr Fälldin, vi kommer också att arbeta för lägre marginalskatter och för att över huvud få ett skattesystem som stimulerar arbete, företagande och sysselsättning. Det är ett sådant system som på lång sikt bäst tryggar vårt välstånd. När vardagens grå verklighet drastiskt upplyser även den grupp inkomsttagare, som valåret 1970 lovades sänkta skatter, om att för en stor del av dem — kanske rent av större delen — sänkt levnadsstandard blir den nya skattereformens facit, då är det sannerligen inte besynnerligt att läget på arbetsmarknaden får den för vår samhällsekonomi oroande karaktär som det har i dag. Vi står nu inför en nästan olöslig ekvation. Den kännetecknas av krav på kompensation för prisstegringar och på täckning av den del av kompensationen som de höga marginalskatterna konfiskerar; av att olika löntagargrupper inbördes bevakar vad andra kan tillförsäkra sig; av ett begränsat samhällsekonomiskt utrymme för lönehöjningar. Tillsammantaget ålägger denna ekvation statsmakterna ett helt annat ansvar för avtalsrörelsen än de hittills formellt ansetts ha.

Därmed skulle man kunna i samförstånd sätta en spärr för de olika gruppernas accelererade kompensationssträvanden — förödande för vår konkurrenskraft, för penningvärdet och sysselsättningen. Det skulle alltså vara fråga om en frivillig lösning och inte sådana längre syftande inkomstpolitiska åtgärder som OECD rekommenderat i sin den 18 maj publicerade Sverigeöversikt. Men regeringen Palme har hittills envist iakttagit passivitet, en passivitet som i det här hänseendet alldeles påfallande kontrasterat mot aktiviteten i början av året för att påverka det konkreta innehållet i lönebuden till de statsanställda tjänstemännen. Samma påfallande kontrast har för övrigt kännetecknat förhandlingsläget efter den s.k. fullmaktslagens genomförande, trots att en förutsättning för lagstiftningen var att öppna möjligheter för mera meningsfyllda och konstruktiva förhandlingar med de av lagen särskilt åsyftade tjänstemännen. Den frist statsmakterna erhållit genom lagen att positivt påverka de berörda förhandlingarna och förhandlingsläget och ekonomin i stort sett har man alltså inte utnyttjat. Den 23 mars riktade jag till statsministern en interpellation, som finansministern kommer att besvara om en stund. Jag frågade i interpellationen om regeringen var beredd att ”vidtaga åtgärder för att det svenska samhället inte skall behöva råka i ett sådant tvångsläge att krav på ytterligare samhällsingripanden på arbetsmarknaden behöver aktualiseras”. Det svar vi nu får kommer naturligtvis för sent för att få den dämpande och lugnande effekt som var interpellationens syfte. Frågan har i praktiken redan fått sitt svar och svaret känner vi alla: Ingenting. Då jag ställde interpellationen hade riksdagen, som jag nyss sade, just fattat beslutet om fullmaktslagen. Här bröt sig två principer: å ena sidan att inte under spelets gång ändra dess regler på den fria avtalsmarknaden, å andra sidan att ta ansvar för att inte avtalskonflikter får orimliga konsekvenser för vitala samhällsintressen och för tredje man. För vårt ställningstagande var det, som jag redan sagt, ett ofrånkomligt villkor att arbetsgivarparten-staten skulle använda den lagstiftade fredsperioden till konstruktiva förhandlingar med en förstående inställning till arbetstagarpartens krav i syfte att snabbt uppnå förhandlingsresultat. Annars skulle lagen innebära en klar oförrätt mot löntagarna, och så har den ju också kommit att betraktas. För mig var det uppenbart att statstjänarkonflikten inte bara var en fråga om det tillgängliga utrymmet för lönehöjningar utan att den i hög grad hade en politisk bakgrund. Det nya skattesystemet med dess orimliga marginalskatteeffekter och regeringens oförmåga att hålla penningvärdeförsämringen under kontroll hade försatt ett flertal av de berörda löntagarna i en omöjlig situation, ur vilken regeringen uppenbarligen icke var sinnad att hjälpa dem. Det var mot bakgrunden av regeringens ansvar för det läge som då förelåg som frågan i min interpellation ställdes. Svaret känner vi, redan innan detta formellt givits: Det har inte skett någonting alls. Därmed kan man väl säga att skadan redan är skedd. Det återstår bara att tillägga: Så bör icke en ekonomi skötas. Så får arbetsgivaren-staten inte sköta sina förhandlingar med sina anställda. Vi får inte återigen hamna i en situation liknande den som förelåg i mitten av mars. Fru talman! Jag har i mitt inlägg hittills avstått från att recensera kompletteringspropositionen. Finansutskottet säger i sitt utlåtande att dagens bedömning i stort sett överensstämmer med den som gjordes i finansplanen vid årsskiftet. Om man trycker på orden ”i stort sett” är detta kanske ett riktigt konstaterande. Men de påtagliga olikheter som man ändå kan iaktta pekar alla i en och samma riktning. Det är de negativa aspekterna som har blivit mer framträdande: tillväxttaktens nedgång, investeringsutvecklingens dämpning, den stigande arbetslösheten och de mera pessimistiska konjunkturutsikterna. Allt detta och mycket därtill har behandlats i vår partimotion och i den borgerliga oppositionens gemensamma reservationer. Ytterligare synpunkter har utvecklats av våra talesmän i utskottet, och jag har alltså ingen anledning att gå in på dessa saker. Det mest intressanta avsnittet i den reviderade finansplanen, vars formuleringar i allra högsta grad har präglats av finansministerns egen penna — det är i varje fall en gissning från min sida — är det som avser de ekonomiska perspektiven på längre sikt. Bortsett från de oroande, i vissa hänseenden mycket oroande, perspektiven är analyserna och synpunkterna väldigt förnuftiga. Även en oppositionspolitiker kan i väsentliga hänseenden ansluta sig till dem. Detta är att betrakta som ett beröm om finansministern sätter värde på det. Det är uppenbarligen finansminister Gunnar Sträng, som i detta avsnitt tagit befälet över socialdemokraten Gunnar Sträng. Vad man saknar, fru talman, är emellertid slutsatserna, de konkreta förslag som — för att åter citera finansministern — ”insikten om problemens art och svårighetsgrad” borde föranleda för att nå en lösning ”i samverkan och enighet”. Men sådana slutsatser lyser, som jag sade, med sin frånvaro. Läsaren ges ingen vägledning. De sinsemellan stridande kraven redovisas och problemen analyseras. Våra goda naturliga förutsättningar noteras: arbetskraftens yrkesskicklighet och utbildningsnivå, produktivitetsstegringarnas storlek, byggnadsoch investeringskapitalets modernitet och kvalitet samt företagens villighet och förmåga att föra in nya metoder och varor.

Genom vilken politik skall dessa resurser kunna byggas ut för att ett vidgat utrymme skall stå till förfogande för de angivna ambitionerna? Det är frågor som kräver svar, men det är frågor som är helt obesvarade i den reviderade finansplanen. Vi, fru talman, är för vår del villiga att försöka besvara dem. Moderata samlingspartiet har redovisat alternativ till låt-gå-politiken. De alternativen utgör svar på frågorna. Jag vill därför på nytt upprepa dem såsom en avslutning, 1. Regeringens konfrontationspolitik måste ersättas av en vilja till samverkan. Det är i samverkan som ett rättvisare samhälle skall byggas och grunden läggas för fortsatt välståndsutveckling. Ett stabiliseringspolitiskt program bör snarast arbetas fram vid överläggningar mellan regeringen, de demokratiska oppositionspartierna, näringslivet och arbetsmarknadens parter. 2. En genomgripande översyn av vårt skattesystem måste ofördröjligen vidtas. Marginalskatterna måste sänkas. Skatterna kan stegvis sänkas, bara viljan finns. 3. Förtroendet för den politiska och ekonomiska utvecklingen måste återställas. Då kommer investeringsviljan, viljan till risktagande och framtidstron tillbaka i både stora, medelstora och små företag. Kostnadsutvecklingen måste hållas under kontroll. 4. Det enskilda sparandet måste stimuleras för att vidga det personliga ägandet och det personliga oberoendet för samhällsekonomin och för att öka det riskvilliga kapitalet. 5. Det allmänna måste ålägga sig samma återhållsamhet och stränga sparsamhet som andra i dag tvingas till. En besparingsutredning bör omgående tillsättas. 6. Näringspolitiken måste bli något annat än socialdemokratisk experimentverksamhet. Hela näringslivets utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft måste stärkas. 7. Sysselsättning och välståndsutveckling kräver nära samverkan med det nya Europa, som nu växer fram. Associering med EEC bör underlätta en lösning, men på sikt framstår fortfarande fullt medlemskap — med nödvändiga neutralitetsförbehåll — som det självklara målet.

Fru talman! Herr Bohman har tydligen inte upptäckt att det finns en socialdemokratisk majoritet i finansutskottet. Jag tar det inte som en kritik, utan som ett erkännande, när han säger att partipolitiska tongångar finns i våra betänkanden. Vidare tycks herr Bohman leva kvar i statsutskottet och inte ha märkt att finansutskottet har fått uppgiften att göra en bedömning av den ekonomiska politiken, Är vi oense, är det alldeles klart att detta skiner igenom i våra betänkanden och i debatten. Herr Bohman är missbelåten med finansutskottets sätt att arbeta. Ja, men herr Bohman har sannerligen ett bräckligt underlag för sin bedömning, eftersom herr Bohman gästspelat i utskottet endast några få gånger. Menar herr Bohman att de synnerligen polemiska motiveringar som fanns i år i moderatmotionen inte på något sätt skulle återspeglas i utskottets betänkande? Hur skulle det över huvud taget kunna vara möjligt? Herr Bohman tror att det är några nya teorier jag har utvecklat här i dag och som utskottet utvecklat i sitt betänkande. Det gör jag verkligen inte anspråk på! När vi tar upp frågan och säger att industrins investeringar måste basera sig på en långsiktig bedömning, varför då inte utnyttja tillfället, när resurser står till förfogande? Det är ju realiteter att den lediga arbetskraften inte väntar i åratal och att det blir billigare. Det är inte något hot i utskottets betänkande, herr Bohman; det är ett utomordentligt viktigt problem som utskottsminoriteten inte offrar ett enda ord på.

Fru talman! Ja, herr Ekström, jag är faktiskt besviken. Jag är besviken mot bakgrunden av de alltför ”ambitiösa” förväntningar som jag en gång hade på det nyinrättade finansutskottet. Jag vet inte om herr Ekström känner till — finansministern gör det i varje fall — att jag på den tiden då jag själv satt som ordförande i statsutskottet år efter år drev linjen, att riksdagen borde skaffa sig ett eget organ för bedömning av samhällsekonomin och budgeten och att det organet borde vara i allra högsta grad självständigt i förhållande till Kungl. Maj:t samt att det bl.a. borde förses med utomstående ekonomisk expertis för att kunna göra sina egna balanserade bedömningar. Riksdagen skulle därmed framstå som det budgetgranskande organ som riksdagen skall vara. Det kan synas vara naivt att hysa sådana förhoppningar i en politisk värld som vår och som i så hög grad styrs av majoritetsbeslut, men jag hade ändå den förhoppningen och de förväntningarna, att man skulle lyckas att göra det. Det är framför allt mot den bakgrunden som jag är besviken över att finansutskottet använder formuleringar som är rätt ovanliga — eller mycket ovanliga — för riksdagens utskott i vanliga fall. Riksdagens utskott brukar inte skriva polemiskt, även om motionerna är polemiska. Man argumenterar starkt i sak, men man bedriver inte partipolitisk polemik, det är det som jag har ansett mig finna i de av mig citerade meningarna och i många andra meningar också. Det är naturligtvis rätt, herr Ekström, att jag har gästspelat alltför få gånger i finansutskottet. Jag är nu händelsevis bara suppleant i utskottet, och det var inte meningen att jag skulle spela någon stor roll där. Men jag läser innantill, och det är av innantilläsningen som jag har dragit de slutsatser jag här har fört fram. När det sedan gäller den fråga i sak som vi har diskuterat, nämligen investeringarna, är det klart att näringslivet skall lägga upp en långsiktig investeringsplanering — och det gör man också inom näringslivet. Man bedriver i näringslivet en i allra högsta grad långsiktig investeringsplanering. Men när planerna skall förverkligas måste bero på de konjunkturbedömningar, de räntabilitetsutsikter, den kostnadsutveckling och den likviditet företagen själva har att ta hänsyn till i varje särskilt ögonblick. De privata företagen kan inte, som staten, göra investeringar utan att tänka på lönsamheten. Då skulle de svika den uppgift de har att fullgöra. Det är önskvärt att företagen investerar i lågkonjunkturer, herr Ekström. Vi är helt överens på den punkten, men vi måste begripa att de inte alltid kan göra detta. Och då skall man inte uttala det underförstådda hot, jag upprepar det, som man givit uttryck åt i utskottsmajoritetens formuleringar. Man skall inte heller föra argumentationen på det sätt som herr Ekström gjorde under den debatt jag har suttit och lyssnat till under eftermiddagens lopp.
Fru talman! Jag kan fortfarande inte finna att det ligger något hot i finansutskottets skrivning i betänkandet på den här punkten, utan det är en allvarlig önskan och vädjan om att vi skulle kunna få en jämnare investeringsverksamhet i samhället. Av majoritetens skrivning framgår också att resurserna inte alls står till förfogande på samma sätt när högkonjunkturen kommer. Sedan kan jag absolut inte förstå om herr Bohman har hoppats att det nya finansutskottet skulle sitta och tillstyrka moderata samlingspartiets motioner. Det är partipolitik, säger herr Bohman, i betänkandena. Ja men, vad är det vi sysslar med i detta hus? Vad är det vi sysslar med i utskotten? Det är väl partipolitik! Och jag sade i mitt förra anförande att nog är moderata samlingspartiets motion till kompletteringspropositionen i år polemisk i hög grad.
Fru talman! Jag sade nyss att vi är helt överens om önskemålet att kunna styra investeringarna på sådant sätt att de äger rum i lågkonjunktur, när vi har tillräckliga resurser. Det är därför vi har en lagstiftning om investeringsfonder — som vi anser att regeringen borde släppa till just nu för att få till stånd behövliga investeringar. Men vad jag reagerar emot, för att uttrycka mig ännu tydligare, är att det ligger ett underförstått hot i de rader som deklarerar, att om inte industrin passar på att investera nu så kommer resurser till investeringar inte att stå till förfogande framdeles. Detta uttalande gör utskottsmajoriteten alltså mot bakgrund av finansministerns i kompletteringspropositionen och i finansplanen klart deklarerade intentioner att till varje pris, nära nog, stimulera industriinvesteringarna. Vi är alla helt överens om att vi, om vi skall kunna klara vår betalningsbalans i framtiden, behöver sätta av mer pengar till den industriella utvecklingen. Vi måste bygga ut vår kapacitet nu, nästa år och kommande år. Det är en långsiktig investeringsutveckling som vi måste syssla med — det har också långtidsutredningen starkt strukit under. Hur kan man då, mot bakgrund av sådana önskemål, som vi alla omfattar, skriva i ett betänkande från riksdagens finansutskott att om industrin inte investerar nu blir det nog inget investeringsutrymme nästa år? Det är allas vår skyldighet att se till att det blir ett investeringsutrymme även nästa år, om ock industrin inte skulle investera i år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret och för hans beredvillighet att positivt pröva lokaliseringsstöd till företag som kan etablera sig i de ifrågavarande lokalerna. Bakgrunden till frågan är sysselsättningsläget, framför allt i Vindelådalen. Situationen är den att en mycket stor lokal på inte mindre än 7 500 kvadratmeter har stått tom sedan oktober, då företaget som ägde lokalerna gick i konkurs. Lokaliseringsstöd har utgått till företaget i fråga med inte mindre än omkring 2,8 miljoner kronor. Nu är det beklämmande att se hur dessa fina lokaler står tomma. Min fråga till industriministern gällde därför huruvida regeringen var beredd att försöka skaffa sysselsättning dit. Kommerskollegium har tidigare engagerat sig härför men inte lyckats. Kommunen gör vad den kan. Som statsrådet säger är det en utomordentlig tillgång att lokalen finns. Regeringen har ju organiserade kontakter med Industriförbundet — det Industriförbund som på olika sätt uttalade sig emot en utbyggnad av Vindelälven. Jag hoppas att man på det hållet nu verkligen tar sitt ansvar. Regeringen visade också i fallet Stekenjokk att man kan åstadkomma en etablering, om det är verkligt befogat.

I bakgrunden ligger ju riksdagsbeslutet 1967 om kompensationsåtgärder. Jag hoppas att statsrådet Holmqvist är beredd att sätta in särskilda åtgärder för att få till stånd en verksamhet i de här lokalerna, Det är ju en kapitalförstöring som sker när lokalerna på det här sättet står outnyttjade. Kommunen gör vad den kan, för att försöka värva företag. Jag är medveten om svårigheterna även för regeringen, men eftersom fallet har väckt stort uppseende och är beklagligt i många avseenden hoppas jag att statsrådet är beredd att göra vad som är möjligt.

Men man får inte överskatta förutsättningarna för att staten överallt där företag av olika omständigheter går om styr skall kunna vara beredd att omedelbart ställa upp med en ny företagare, som är villig att fortsätta verksamheten. Jag måste således säga att jag inte kan gå längre än vad jag har gjort i svaret: Vi har förklarat oss vara positivt inställda. Jag kan inte säga att departementet eller någon annan kan gå ut och göra alldeles speciella ansträngningar för just den verksamhet som det här gäller, Naturligtvis inträffar det, när företag startas eller utvidgats och får stöd av staten, att man ibland har varit en smula för optimistisk. Då har man ju endast att notera detta i efterhand, men på samma gång får man givetvis göra klart för sig att stödverksamhet av det här slaget är någonting som kan kosta samhället pengar. Det betyder dock inte att vi alldeles omedelbart, när ett företag har misslyckats, kan stå beredda att ha en ny företagare som kan träda in i stället för den tidigare.
Herr talman! Jag har förståelse för de synpunkter som statsrådet angav i sitt senaste anförande. Min fråga gällde närmast om regeringen — särskilt industriministern — var beredd att göra speciella ansträngningar. Statsrådet säger att han för sin del inte är beredd att utlova några speciella ansträngningar just i det här fallet. Jag hade väl hoppats på att så skulle kunna ske, eftersom det gällde sysselsättning för det första i Vindelådalen, för det andra i ett företag där samhället redan har på ett efter vad jag kan förstå generöst och optimistiskt sätt engagerat sig med stora pengar. Det är naturligtvis inte roligt för någon att iaktta hur den här kapitalförstöringen nu fortgår i och med att lokalen står tom och oanvänd. I Vindelns kommun med knappt 8 000 människor gick 174 personer arbetslösa vid räkningen den 10 maj.

Det är ju inte fråga om något litet företag som skulle få plats i denna stora lokal, väl belägen med en stor tomt, möjlighet till anknytning till järnvägsnätet osv. Det råder inga motsättningar mellan mig och statsrådet i denna fråga; jag tror att alla krafter är beredda att göra vad som är möjligt. Min fråga här i dag var närmast avsedd att stimulera till vad statsrådet betecknade såsom speciella ansträngningar. Jag tror att det finns anledning just i det här fallet att försöka göra en extra insats för att åstadkomma en lösing på sysselsättningsproblemet i Vindelådalen och skaffa sysselsättning i de tomma, nya och effektiva lokalerna.
Herr talman! Låt mig bara kort erinra om, när herr Nilsson i Tvärålund gör en jämförelse med statens åtagande uppe i Vilhelmina, att det där dock gällde en verksamhet i fråga om vilken man mer eller mindre gjorde gällande att staten hade speciella förpliktelser, att staten hade givit utfästelse om sysselsättningen. Här rör det sig dock om ett privat företag, som går över styr på grund av olika omständigheter. Herr Nilsson är speciellt intresserad i det här företaget och menar att det finns anledning för staten att ha ett ansvar jämförligt med det som föreligger i Vilhelmina. Det är alltså på den punkten jag nödgas säga att visst är vi intresserade av att få till stånd sysselsättning i det här fallet, vi är beredda att hjälpa till, men jag är absolut inte beredd att säga att det här företaget skall ges en speciell prioritet. Förutsättningarna är tyvärr desamma som föreligger för andra enskilda företag som har startats under felaktiga premisser och som det visat sig vara omöjligt att driva. Då kan man inte utan vidare räkna med att staten har ett självklart ansvar att göra en insats just i det här företaget och på den här orten — det är det jag har velat understryka.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som kan leda till att AMS-arbetare får samma löneoch arbetsförhållanden som övriga anställda vid privata och kommunala företag, då arbetena utförs gemensamt. Jag utgår från att herr Hallgren med AMS-arbetare avser personer sysselsatta i beredskapsarbeten. Vid beredskapsarbeten utgår enligt tillämpligt ”hängavtal” för beredskapsarbete de löner som gäller för den öppna arbetsmarknaden enligt gällande kollektivavtal. I allt väsentligt gäller sålunda samma löneoch arbetsförhållanden för dem som av arbetsförmedling anvisats beredskapsarbete som för övriga anställda med motsvarande arbetsuppgifter.

Herr talman! Det var inte speciellt den gruppen jag hade tänkt på. Det gäller AMS-arbetare i största allmänhet som används i exempelvis anläggningsarbete och byggnadsarbete. Det förekommer ju i Göteborg, och man kan konstatera att varken löneeller arbetsförhållanden för dessa AMS-arbetare kan betecknas som tillfredsställande. Jag skall ge ett exempel. Ett antal AMS-jobbare användes av Göteborgs idrottsnämnd för att anlägga en golfbana i Delsjöområdet utanför Göteborg. Här använde man kommunens fastanställda anläggningsarbetare tillsammans med AMS arbetare, och det kunde konstateras att lönen för de fastanställda, som var avtalsenlig, var 15 kronor i timmen, medan AMS-jobbarna fick nöja sig med 8:23 i timmen, trots att deras arbetsprestationer var fullt likvärdiga med de fastanställdas. Det berodde på att de var byggnadsarbetare som hade utrationaliserats från byggen. De var visserligen i 50—S5S-årsåldern, men arbetet kunde de i alla fall precis lika bra som de andra, För att de skall kunna existera och försörja sina familjer måste de gå till socialhjälpen och begära understöd. Det har de också erhållit, för man kan inte existera i Göteborg på 8:23 i timmen om man har familj. När det gäller den sanitära sidan, så är det ju hårresande att se hur man behandlar de här arbetarna. För de fastanställda kan man säga att det var relativt väl ordnat. De hade tidsenliga matoch manskapsbodar, utrustade med både värme och tvättmöjligheter. AMS-arbetarna hade inte ett dugg sådant — de fick göra sina naturbehov i det fria och fick klä om i det fria. Man ställer osökt frågan om inte arbetarskyddslagen gäller för AMS-jobbarna. Det här strider ju direkt mot 9 § arbetarskyddslagen. Vore det inte riktigare att de företag som utnyttjar denna på undantag satta arbetarkategori verkligen betalade avtalsenliga löner? Det gör de inte här. Det är möjligt att de gör det när det gäller beredskapsarbeten, men inte annars. Och hade exempelvis idrottsnämnden i det här fallet inte fått AMS-arbetare, så hade den ju måst ta andra arbetare och betala Jag tycker att man borde ta krafttag för att ordna det här på ett helt Torsdagen den annat sätt. Man kan inte bara tala om jämlikhet — man måste också i 27 maj 1971 praktiken visa att man menar något med det, och det gör man inte i det här fallet. Ang. löneoch arbets
Herr talman! Jag har redogjort för de principer som gäller.

För denna typ av arbetare, som närmast arbetar i skyddad verksamhet, har vi ju ett speciellt avtal, och det anknyter i viss mån till den kommunala lönesättingen. Det kan naturligtvis tänkas vara ett sådant fall som åsyftas. Men eljest är principerna de som jag här redogjort för. Jag förstår väl att det på grund av särskilda omständigheter kan uppkomma situationer där det framstår som orättfärdigt att den ene har en lön som är så väsentligt mycket lägre än den andres fastän de kan uppfattas utföra samma arbete. Men principen är självfallet den jag här redogjort för när det gäller vanliga beredskapsarbeten — det är dock tydligen inte sådana som här avses utan något helt annat — och det är naturligtvis angeläget att man försöker undvika att sådana här situationer uppkommer.

Herr talman! Jag vill inte tolka statsrådet så att han menar att de arbetare det här gäller skulle vara av så mycket sämre kvalitet och så svårplacerade, att de är jämförbara med personer som placeras på skyddade verkstäder. Så är det inte, utan här är det arbetare som tidigare i hela sitt liv har sysslat med hårt arbete och som följaktligen passar till det jobb som de nu har blivit tilldelade. Men ändå är det så stor skillnad på arbetsoch löneförhållandena. De fast anställda kommunalarbetarna har själva sagt: De utför precis samma arbete som vi och är fullt likvärdiga med oss. Kommunalarbetarna tycker att det är egendomligt att de andra arbetarna skall ha så dåliga löner och framför allt att deras sanitära förhållanden är så mycket sämre. Det är ju en diskriminering.
Herr talman! Såsom herr Hallgrens fråga var formulerad är det mycket svårt för mig att här gå in på detaljerna. Men jag är tacksam om jag får uppgifterna i detta konkreta fall, så skall jag självfallet försöka följa upp frågan. Eller kan Herr Hallgren kanske återkomma med t.ex. en interpellation i frågan, då möjligheter kan ges att bättre precisera de omständigheter som föreligger i detta fall.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han vill medverka till ändrade regler när det gäller omyndigs sjukanmälan och lyftande av sjukpenning så att man får samma regler som vid förtidspension. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. När det gäller allmän pension har särskilda bestämmelser beträffande omyndiga utfärdats i anslutning till lagen om allmän försäkring. Bestämmelserna innebär att ansökan om pension skall undertecknas av förmyndaren eller av barnavårdsman, om sådan har förordnats. Likaledes gäller att pensionen utbetalas till förmyndaren, om inte annat har bestämts i det särskilda fallet. Särskilda bestämmelser finns däremot inte i fråga om sjukan mälan och lyftande av sjukpenning för omyndig. Eftersom sjukpenning till sin natur är en ersättning för bortfall av inkomst av förvärvsarbete tillämpas här de allmänna reglerna i föräldrabalken om omyndig som har inkomst av förvärvsarbete. Reglerna innebär att en omyndig själv råder över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt 16 år, om inte förmyndaren med samtycke av överförmyndaren har bestämt annat. Om en förmyndare har anledning anta att den omyndige kommar att missbruka rätten till sjukpenning, har han således möjlighet att förhindra detta genom att hos försäkringskassan begära att sjukpenningen utbetalas till förmyndaren.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Anledningen till min fråga har varit att jag för en tid sedan blev uppmärksammad på ett förhållande som jag anser vara mindre tillfredsställande. Enligt gällande regler får person som är omyndigförklarad på grund av rättens beslut lyfta och utkvittera honom tillkommande sjukpenning utan förmyndares godkännande och vetskap. Detta förhållande kan skapa vissa problem för den omyndiges förmyndare. Det är inte alldeles säkert att den omyndige har förmåga att rätt förvalta den sjukersättning han erhåller från sjukkassan. Enligt min mening borde det vara så att sjukpenningen automatiskt utkvitterades av förmyndaren, och därest förmyndaren anser skäl föreligga härtill skall han ha möjlighet att ge den omyndige rätt att med fullmakt lyfta sin sjukpenning. När det gäller förtidspension skall pensionen däremot i princip utbetalas till förmyndaren. Om denne överlämnat åt den pensionsberättigade att själv förfoga över sin pension, skall dock pensionen enligt försäkringsdomstolens dom den 26 september 1968 utbetalas till den omyndigförklarade. Nu säger socialministern, att om förmyndaren har anledning anta att den omyndige kommer att missbruka rätten till sjukpenning har han möjlighet att förhindra detta genom att hos försäkringskassan begära, att sjukpenningen utbetalas till förmyndaren. Jag tycker för min del att det skulle vara mera önskvärt med tillskapande av likartade bestämmelser för lyftande av sjukpenning och förtidspension. De praktiska erfarenheterna talar för — vilket framgår inte minst av de samtal som jag haft både med försäkringskassefolk och förmyndare — att både sjukpenning och förtidspension skall lyftas och utkvitteras av förmyndaren. Givetvis skall förmyndaren ha rätt att i den mån han finner lämpligt ge den omyndige fullmakt att utkvittera pengarna.
Herr talman! Det kan självfallet förekomma att en omyndig person har förvärvsarbete och försörjningsplikt och att det då vid sjukdomsfall inträffar ett inkomstbortfall, som måste kompenseras med sjukpenning. Sedan är det en annan sak om en omyndig uppenbart missbrukar rätten till sjukpenning. Då är det självklart att förmyndaren skall ingripa, och detta ger, herr Börjesson, bestämmelserna utrymme för. Jag har haft anledning att i mitt svar fästa uppmärksamheten på detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det kompletterande svaret. Vid en viss försäkringskassa riktades kritik mot att en förmyndare hade utkvitterat sjukpenning. Denna kritik anser jag vara obefogad, men faktum kvarstår dock att det enligt min mening skulle vara fördelaktigt om likartade bestämmelser gällde för utkvittering av sjukpenning och förtidspension. Förtidspensionen är också en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att skapa säkrare arbetsförhållanden vid arbete ombord i fartyg, särskilt när det gäller reparationsarbeten. Arbetarskyddslagens och arbetarskyddskungörelsens allmänna bestämmelser och skydd mot ohälsa och olycksfall gäller för arbete ombord på fartyg, i den mån sådant arbete inte är att hänföra till skeppstjänst. Arbetarskyddsstyrelsen har meddelat särskilda anvisningar rörande skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten på fartyg med tankar för olja m.m. Anvisningarna tar speciellt sikte på risker för antändning, explosion och förgiftning. Bl. a. krävs s.k. arbetscertifikat innan arbete får sättas i gång i farlig närhet av utrymme där olja eller gas kan ha samlats. Arbetscertifikat utfärdas av besiktningsman som godkänts av arbetarskyddsstyrelsen. Det skall ange att arbetsplatsen på fartyget är så fri från gas och gasbildande oljerester att det under föreliggande förhållanden inte är fara för antändning, explosion eller förgiftning. Dessutom skall certifikatet ange att arbetet i fråga är tillåtet. Anvisningarna innehåller också regler om förnyad gasundersökning och om fortlöpande kontrollundersökning. Gränsvärden för gashalten i luft finns angivna. Anvisningarna är för närvarande under revision, varvid man strävar efter att åstadkomma enhetliga regler för de nordiska länderna. När det gäller den tragiska dödsolyckan som nyligen inträffade på ett varv i Göteborg tillsattes omedelbart en undersökningskommision för att klarlägga orsakssammanhanget. Kommissionen står under ledning av yrkesinspektionen och består vidare av representanter för bl.a. varvet, brandkåren och polisen. Bland varvsrepresentanterna ingår företrädare för arbetstagarnas fackliga organisation. När resultatet av undersökningen föreligger blir det anledning att ingående pröva frågan om skyddsåtgärdena vid sådana varvsarbeten som det här är fråga om.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Det är alltid tragiskt när olyckor inträffar i arbetet, och tyvärr finns det väl ingenting som kan garantera helt olycksfria arbetsplatser. Men efter den olycka vid varvet i Göteborg som det talas om i svaret och som jag avsåg i min fråga bör man göra det yttersta för att undersöka om det finns bättre former av förebyggande åtgärder. Det är därför som jag är särskilt glad över sista meningen i socialministerns svar där man säger ifrån att man ingående skall pröva frågan när utredningen hunnit bli klar. Jag skall ta upp bara en sak — jag hinner tyvärr inte mer trots att aspekterna på den här olyckan är oerhört många. Det gäller frågan om reservutgång. Enligt dagens tidningar har det i går hållits sjöförklaring i Göteborgs tingsrätt. Därvid framkom att en nödutgång från maskinrummet var spärrad av durkplattor. Det kände man till. Det finns 2—3 lejdare att komma ned och upp på; man sysselsatte ca 50 man i detta maskinrum. Det hade föreslagits att ingångshål i bordläggningen skulle tas upp i sidan till maskinrummet, men det tilläts inte. Jag anser för min del att det är en mycket grov underlåtenhetssynd att ett sådant ingångshål inte togs upp i bordläggningen innan reparationen påbörjades. Då hade man fått dels bättre ventilation, dels bättre evakueringsmöjligheter när olyckan inträffade. Det borde därför finnas lämplig föreskrift om dylika reservutgångar vid sådana arbeten. Vid nybyggnad av fartyg finns det, av många anledningar, alltid ett ingångshål i bordläggningen till maskinrummet, och det är det som nästan sist sätts ihop när båten är klar. En sådan anordning måste finnas också vid reparationer. Jag anser det vara en huvudfråga att man omgående, innan olika utredningar — arbetsmiljöutredningen osv. — är klara, kompletterar skyddsbestämmelserna med föreskrifter om reservutgångar; det finns säkerligen inte någon säkerhetstjänst på något varv som skulle våga vägra att ta upp ett sådant ingångsHål om föreskrifter och normer fanns. Frågan om reservutgång måste ju avgöras från fall till fall, men jag tycker att det ovillkorligen måste finnas föreskrifter.

Herr talman! Alla krafter har satts in för att utreda Göteborgskatastrofens orsaker. Resultatet av undersökningen måste uppenbarligen avvaktas innan man kan dra några slutsatser om de åtgärder som kan komma att påfordras. Förhåller det sig så att fru Ryding har kännedom om några betydelsefulla fakta i saken är det angeläget att fru Ryding delger undersökningskommissionen dessa.
Herr talman! Jag betvivlar inte alls att alla krafter har satts in för att klara upp anledningen till olyckan. Men det tar tid. Enligt sjöförklaringen står uppgifter mot varandra, och det kommer väl kanske aldrig någonsin att skapas klarhet om det hela. Jag förstår att man måste avvakta resultatet. Men enligt samstämmiga uppgifter från många olika håll är just frågan om en reservutgång en huvudfråga. Därför tycker jag att man inte behöver avvakta så förfärligt länge. Under tiden man avvaktar kan en ny tragisk olycka hända om det vill sig illa. Därför skulle jag vilja ha omedelbara åtgärder. Genom de förbindelser jag har med varvsarbetarna i Göteborg har jag fått många olika uppgifter, många olika tips och många goda uppslag. Givetvis är jag liksom även statsrådet mycket angelägen om att allting kommer fram för att underlätta förebyggandet av olyckor i fortsättningen. Ingenting får nämligen underlåtas när det gäller att hindra sådana här tragiska olyckor, inte minst när det gäller jäktet och ackordshetsen.
Herr talman! Herr Israelsson har frågat jordbruksministern om han har för avsikt att låta utreda riskerna med eller eventuellt förbjuda MCPA och övriga fenoxisyror i jordbruket med en årlig förbrukning på 1 300 ton. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sedan vissa farhågor framkommit om användningen av fenoxisyrapreparat tillkallade giftnämnden i september 1970 en särskild expertgrupp med uppgift att undersöka vilka faror som kunde vara förenade med preparaten. grödor gäller de villkor som meddelas i samband med registreringen av respektive preparat. Dessa villkor innefattar t.ex. föreskrifter om dosering och erforderliga skyddsåtgärder. Ett fortsatt utredningsarbete beträffande fenoxisyror pågår genom giftnämndens försorg. Då resultatet härav föreligger kommer giftnämnden att ta upp frågan om olika fenoxisyrors användning till förnyad prövning.

Herr talman! Först vill jag framföra mitt tack till herr socialministern för svaret på min enkla fråga. Flera fakta talar för att förbudet från mars borde utvidgas till att omfatta all användning av preparat av typ fenoxisyror. 1300 ton MCPA och andra fenoxisyror används inom jordbruket varje år. 45 ton MCPA plus 30—35 ton 2,4—D och övriga preparat av fenoxisyretyp säljs enbart i Värmland för användning inom jordbruket. Den totala herbicidförbrukningen i Sverige uppskattas till 2 250 ton per år. Av denna förbrukning berörs, enligt uppgift, endast 250—300 ton av det partiella förbudet av den 4 mars. Förbudet berör sålunda endast en bråkdel av den totala förbrukningen av fenoxisyror inom landet. Förbudet baserar sig också på en vetenskaplig undersökningsrapport som tillkommit under stark tidspress och enbart omfattar 2,4,5—T och 2,4—D. Uppgifterna är bristfälliga och ytterligare forskning måste till innan säkra slutsatser kan dras. Motiveringen för begränsningen av förbudet till 2,4,5—T och 2,4—D är också anmärkningsvärd. Man säger sig vilja skona allmänheten som använder sig av allemansrätten! De ca 1 000 ton MCPA som sprutas ut per år inom svenskt jordbruk håller på att utrota fälthare och rapphöns. Kan man då utan vidare antaga att sådan fortsatt hantering skulle vara ofarlig för människan? Som en röd tråd genom fenoxirapporten går forskarnas påpekande att det finns så ohyggligt litet konkret forskning på området och att det därför är svårt att fatta beslut eller ge rekommendationer. Man har här följt linjen att hellre fria än fälla. Men borde man inte i stället göra precis tvärtom? Jag vill, herr talman, i anledning av dessa farhågor som förs fram av en upplyst och intresserad allmänhet i socialministerns egen valkrets ställa några följdfrågor till statsrådet: 1. Vilken bevisföring skall myndigheterna grunda sina beslut på? Skall ett preparat bevisas skadligt för att sedan kunna förbjudas eller skall ett preparat bevisas oskadligt för att sedan bli tillåtligt? 2. Kan statsrådet ge lugnande besked till de människor — och det rör sig om intresserade och upplysta sådana — som framför allvarliga betänkligheter i fråga om användning av de ovan nämnda mängderna fenoxisyrepreparat inom jordbruket? 3. Om statsrådet ej kan ge ett sådant lugnande besked som verkar övertygande kan vi då förvänta att regeringen kommer att i en snar framtid införa ett utvidgat förbud, som kommer att omfatta all eller praktiskt taget all användning av herbicider som ej är bevisat oskadliga?
Herr talman! Jag har i många sammanhang haft anledning förklara att giftnämnden är beslutande instans i dessa frågor. Låg mig tillägga att herr Israelsson bör känna till att i giftnämnden sitter även representanter för riksdagen. Det utredningsarbete som herr Israelssons fråga gällde pågår redan inom ramen för giftnämndens verksamhet. Den fråga herr Israelsson tar upp är med andra ord redan under behandling. Det här är en frågestund. Nu ställde herr Israelsson en rad följd frågor. Tiden medger inte att jag tar upp dem, men låt mig bara säga att även dessa frågor självfallet prövas när giftnämnden nu har att ta ställning till de här spörsmålen.
Herr talman! I slutet av socialministerns fortsatta svar på min fråga och även i slutet av det skriftliga svar som jag har fått sägs det att utredning pågår. Jag hemställer då att man allvarligt prövar de betänkligheter som här har framkommit. Det får inte bli så, att man väntar med att vidta åtgärder tills det redan inträffat en katastrof. Jag anser det vara bättre att man stämmer redan i bäcken och att man använder den omvända bevisföring som jag talade om i mitt första anförande, nämligen att man skall bevisa att ett preparat är ofarligt för att det skall bli tillåtet i stället för tvärtom. Jag vill också säga att det har framförts allvarlig kritik emot giftnämnden och att man har ifrågasatt dess opartiskhet. Kritik har riktats mot giftnämnden i samband med beslutet i mars om 2,4, 5-T och 2,4-D. Man har allvarligt ifrågasatt, om giftnämnden har något intresse av eller är beredd till att motarbeta det kortsiktiga vinsttänkande som ligger bakom den stora användningen av främst herbicider i Sverige.

Herr talman! Herr Israelsson säger, mer eller mindre direkt, att han inte litar på giftnämnden. Jag har redan sagt att giftnämnden är ett beslutande organ. Där sitter, som jag sade, även ledamöter av riksdagen. Giftnämndens vilja att verkligen seriöst pröva dessa frågor kommer icke minst till uttryck i det förbud som utfärdades så sent som i mars i år. Jag tycker det är orimligt, herr Israelsson, att i talarstolen här i riksdagen utan någon som helst bevisföring ifrågasätta giftnämndens opartiskhet.

Herr talman! Jag skall i all huvudsak uppehålla mig vid näringslivets och enkannerligen industrins investeringar. Fru Nettelbrandt kommer sedan att tala om skatteproblemen och herr Möller kommer bl.a. att något beröra de frågor som sammanhänger med priskontroll. När det gäller de fundamentala problemen i samband med industrins investeringar har jag vid ett par tidigare tillfällen under debatter i år i riksdagen karakteriserat regeringens inställning på ungefär det här sättet: det finns två grundläggande misstag i regeringspolitiken.

Här hjälper det inte med tigandet från de flesta regeringsledamöternas sida. Det behövs en villighet att på ett positivt sätt delta i debatten, även om deltagandet skulle leda till att man säger emot de egna extremisterna. Det andra misstaget är att de stimulanser som regeringen vill ge är otillräckliga mot bakgrund av det aktuella läget när det gäller sysselsättningen och situationen inom näringslivet över huvud taget. Jag skall ta ett par exempel på det. Jag vill gärna säga, herr talman, särskilt till utskottets ordförande, att det för mig har varit nästan obegripligt att det nu tett sig nödvändigt för såväl regeringen som dess utskottsmajoritet att etablera en motsättning kring investeringsfondernas användning. Däremot skulle det inte förvåna mig alls om finansminister Sträng numera — i varje fall tyst för sig själv — beklagar att hans vänner i utskottet varit så till den grad följsamma gentemot regeringen, i varje fall på den här punkten. Det vore nämligen knappast rimligt att anta annat än att herr Sträng hyser oro för att även hans senaste antaganden om industriinvesteringarnas utveckling när det kommer till kritan kan visa sig vara för optimistiska. Om detta inte skulle bli fallet, om tvärtom — ifall t.ex. de tre partiernas förslag godkändes — hans antaganden skulle visa sig slå in eller t.o.m. överträffas och komma i närheten av vad finansministern själv antog och önskade i januari, skulle han inte då bli glad och tillfredsställd? Det måste ju rimligen förhålla sig så. Då skulle också förhoppningarna om att ”investera i fatt” och övervinna den bristande balansen i utrikesbetalningarna och om att bättre klara den fulla sysselsättningen komma närmare sitt förverkligande. Jag skall inte mycket utveckla reservationens innebörd på denna punkt. Får jag bara konstatera att den behåller möjligheten att förhindra alla tendenser till överhettning och koncentrationsfenomen inom storstadsregionerna, som kan härstamma från användningen av investeringsfondsmedel. Den ger också möjligheter att styra ut användningen av sådana medel från storstadsregionerna, När det gäller andra områden än storstadsregionerna innebär alltså reservationen att användningen av dessa medel under en begränsad tid skulle bli fri. Det kan förtjäna uppmärksammas — utskottet har redovisat det i sitt betänkande — att vid utgången av 1969 hade avsättningar till investeringsfonder skett i bortåt 3 250 företag. Nära 2 000 av dessa var företag med mindre än 50 anställda. Ser man till beloppen, har storföretagen med mer än 1000 anställda gjort något mer än hälften av de sammanlagda insättningarna. Men man skall inte underskatta vare sig den investeringsfrämjande eller sysselsättningsskapande effekten av en sådan uppmuntran åt det stora antalet mindre företag som ett generellt frisläpp under en begränsad tid av fondmedel utanför storstadsområdena skulle innebära. Det rör sig också här om företag och deras anställda som sannerligen inte i andra sammanhang haft anledning att känna sig väl behandlade i fråga om tillgången på investeringsmedel. Jag skall övergå, herr talman, till att säga några ord om reservationen från de tre partierna beträffande effektiviteten och avvägningarna inom den offentliga verksamheten samt angelägenhetsgraderingen och tidsföljden mellan olika utbyggnadsoch reformönskemål. Utskottsmajoriteten har enligt min mening här missat två kärnpunkter i problemställningen. Jag tror att en av dem enklast kan belysas genom några siffror från långtidsutredningens tabeller, som jag skall be att få återge på kammarens TV-skärm. Jag tror att det vore bra om denna tabell kunde sjunka in i medvetandet några minuter. Tabellen visar bl.a. dels produktivitetsutvecklingen inom olika huvudområden, under skedet 1965—1970, dels antaganden om denna utveckling under skedet 1970-1975. Inom huvudgruppen jordbruk, fiske och skogsbruk var produktivitetstillväxten 9,3 procent under perioden 1965-1970. Långtidsutredningen har angett siffran 8,0 för den följande femårsperioden. Går man till industrin finner man siffran 7,6 för båda perioderna. För byggnadsverksamheten finner man siffrorna 2,5 och 3,5, alltså väsentligt lägre än för de första grupperna. Tar man handel och samfärdsel, privata tjänster i övrigt, är procentsiffrorna 4,1 och 4,2. För den mycket kraftigt växande gruppen offentliga tjänster är för perioden 1965—1970 siffran 0,0. För perioden 1970—1975 är motsvarande siffra 0,2. Dessa siffror säger självfallet i och för sig mycket, men de säger ju inte allt om olika sysselsättningsgrenars möjligheter att bidra till ökningen av folkhushållets totala resurser. Produktivitetstillväxten t.ex. inom ett område kan vara förhållandevis hög, men ändå kan nivån för produktiviteten inom samma område ligga lägre än produktiviteten inom ett annat område där tillväxten i produktivitet är svag. Långtidsutredningen gör denna riktiga iakttagelse.

Jag hoppas verkligen att den politiska debatten inte har urartat på ett sådant sätt att jag behöver säga att denna avvägning ingalunda kan ske med hänsyn enbart till den senare aspekten: de totala resursernas maximala tillväxt.

Det vore helt orättvist att anklaga långtidsutredningen för något annat synsätt, liksom det också vore helt orättvist att anklaga reservanterna för något slags ensidigt ekonomiskt effektivitetsresonemang. Det måste här alltid bli fråga om en avvägning, där de mänskliga aspekterna, t.ex. när det gäller vård i vid mening, trygghet för försörjningen, rättstryggheten och samhällsskydd mot våldsinslag, måste få ett vidare utrymme än nu.

Det gör ju faktiskt finansministern. Och i det avseendet har han anledning, tycker jag, att be högre makter bevara sig mot den nästan parodiska angelägenheten hos utskottsmajoriteten att försäkra att de metoder som i de här sammanhangen hittills har använts är bra och egentligen inte alls kan göras bättre. Jag känner mig för min del tämligen övertygad om att den stora majoriteten av dem som är verksamma inom det offentliga området i stället är beredd att instämma i det omdöme som reservanterna gör, nämligen att antaganden om de här ytterligt små möjligheterna till produktivitetsförbättringar inom deras område snarast måste vara förolämpande.

Både på och mellan raderna i rätt långa stycken av kompletteringspropositionen lyser finansministerns starka betänksamhet för den statsfinan siella utvecklingen och framför allt för budgetåret 1972/73 fram. Och nog finns det anledning till sådan oro. Jag citerar herr Sträng. Han säger: ”Mot en ökning av statsutgifterna med i löpande priser räknat 9,5 I står en uppgång i statsinkomsterna med 4,6 70 med en finansiell försvagning av statsbudgeten som följd.” Den försvagningen förefaller visserligen att vara i icke ringa grad temporär. Men en av obehagligheterna med den är att den kan sammanfalla med en ny konjunkturuppgång som skärper anspråken på stramhet i statsfinanserna. En annan allvarlig synvinkel på läget 1972/73 erbjuder det förhållandet att den bild som finansministern här tecknar framkommer som ett resultat av redan fattade beslut. Och samtidigt står — det vet vi ju alla — en rad av framlagda eller snart väntade nya reformförslag i kö för kommande beslut som ju också kan, i varje fall delvis, påverka det här kritiska budgetåret 1972/73. Det gäller t.ex. förbättringar inom folkpensioneringen, det gäller en upprustning av familjepolitiken, det gäller den allmänna sysselsättningsförsäkringen, och uppräkningen behöver i och för sig inte sluta med det.

Finansministern säger så här: ”Denna erinran om var våra problem är att finna innebär inget förord för att söka dämpa kraven och ambitionerna. Högt ställda förväntningar är en bidragande kraft i arbetet för att vidga och förbättra förutsättningarna för en utveckling mot ett bättre samhälle. Insikten om problemens art och svårighetsgrad ger dock en bättre grund för att i samverkan och enighet nå deras lösning.” Herr talman! Detta är tonfall och en attityd som jag gärna vill möta med sympati. Det är knappast något tvivel om att vi håller på att driva fram mot ett läge där en vidare samverkan än den som är möjlig att åstadkomma inom ramen för den sedvanliga uppställningen regering— opposition helt enkelt blir nödvändig. Jag beklagar därför att utskottets majoritetsbetänkande när det gäller förslaget om en bred parlamentarisk beredning för att ta itu med dessa problem präglas av tonfall och attityder som är mycket mindre samarbetsvilliga än finansministerns och dessutom här och där kanske en aning överlägset hånfulla. Även i fråga om de stora avvägningsproblem det här gäller anser utskottsmajoriteten att ingenting egentligen kan göras med bättre metoder än det redan görs. Men likväl är det just — och det framhålls i reservationen — den metodik som utskottsmajoriteten prisar som lett oss fram mot det här skedet där stora svårigheter och krav på prioriteringar och omprövningar av olika slag avtecknar sig. Om utskottsmajoriteten då hade lånat sitt öra åt en samarbetsvillig uppläggning av behandlingsmetodiken, så skulle det kunnat vara inledningen till att skapa en mer gynnsam atmosfär för sådana samförståndslösningar som det förefaller mig att finansministern skulle vilja sikta till. Jag tror att utskottet har missat en stor chans här, och det är den tredje punkten där utskottsmajoriteten i sin överdrivna följsamhet undviker att ta på sig ett ansvar som enligt min mening för utskottet borde ha tett sig naturligt. Det är inte osannolikt att de besvärligheter som kan möta oss under budgetåret 1971/72 kommer att vara mindre än under det därpå följande året. Men därför finns det ju ingen anledning att under det här året och början av nästa år ha det mera besvärligt än vad som är nödvändigt. I slutet av januari förordade vi från de demokratiska oppositionspartierna en visserligen försiktig men klart mera expansionsoch sysselsättningsfrämjande ekonomisk politik än den som lades fram i finansplanen. Jag tror inte det behöver slösas några ord på att utvecklingen sedan dess har givit oss rätt. Nu gäller det närmast fortsättningen. Det förefaller mig då inte vara någon tvekan om att riskerna är betydande för att vi inte, om regeringens kurs bibehålles, skall kunna rätt tillvarata de resurser som vi faktiskt har. Den beräknade halveringen av uppgången i bruttonationalprodukten — från 5 till 2,5 procent — talar ju här sitt tydliga språk. Det är därför som bl.a. reservanterna intagit den ståndpunkt som de gjort beträffande investeringsfonderna. Det är därför som vi har förordat en ytterligare mycket måttlig påspädning av igångsättningen av nya bostäder. En sådan kan, som läget nu är, väl förenas med en kraftigare uppgång av industriinvesteringarna. En del tidigareläggningar av statliga beställningar, inte minst på försvarsområdet, kan också verka sysselsättningsstimulerande. Men den avgörande frågan är och förblir, både beträffande det här året och följande, industriinvesteringarnas utveckling. Här har vi nu diskuterat olika grader av investeringsfrämjande åtgärder, och det är klart att det visst inte är betydelselöst vilket gradtal den ekonomiska politiken blir inställd på i det avseendet. För närvarande anser vi alltså att gradtalet är för lågt. Men de för en god utveckling av industriinvesteringarna i Sverige bestämmande faktorerna ligger nog, herr talman, trots allt på ett annat och djupare plan. Den ena av dessa faktorer är: Hur kommer regeringens EEC-politik att utvecklas? Kommer den att medföra att den nuvarande tullfriheten inom EFTA-området verkligen kan bevaras? Och kommer vi att uppnå likvärdiga konkurrensförhållanden inom det utvidgade EEC, som nu ryckt mycket närmare? Medlemskapet är avskrivet, under de förhållanden som förelåg med vårt beklagande instämmande. Men hur sköter regeringen egentligen nu dessa saker? Hur stark är dess vilja att uppnå hyggliga lösningar, även om dessa skulle medföra en hård debatt med de EEC-negativister som den har bland sina egna anhängare också här i riksdagen? Vill regeringen själv klarlägga de allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och för utvecklingen av våra ekonomiska resurser som ett dåligt resultat skulle medföra? Under det närmaste skedet, som naturligtvis måste präglas, liksom varje förhandlingsskede, av en viss osäkerhet beträffande utgången, är det övertygelsen eller den bristande övertygelsen beträffande regeringens positiva vilja som spelar den största rollen för industrin när det gäller att satsa på investeringar i Sverige. Den andra djupfaktorn är följande, och jag antydde den i början av mitt anförande: Hur blir den långsiktiga utvecklingen av den socialdemokratiska näringspolitiken?

Hur är det t.ex. med justitieministerns uttalande häromdagen att det enligt socialdemokratisk uppfattning är fel att enskilda företagare producerar och hyr ut lägenheter? Är det då inte också fel att enskilda företagare producerar och säljer livsmedel? Och t.ex. vilken kommer den framtida målsättningen för Statsföretag AB att vara? Jag frågade under remissdebatten herr Wickman vilken målsättning han hade för dimensionen på denna nyskapelse, vars högste ansvarige målsman han är. Svaret blev att det kunde han inte säga. Hur mycket den statliga företagsamheten skulle växa ville han inte fixera. Om, sade han då, t.ex. herr Olhede är duktig, kommer det hela att gå snabbare än om han är mindre duktig. I betraktande av det öde som drabbat herr Olhede kunde ju svaret nu betecknas som lugnande. Men här finns ett par allvarliga observationer. Herr Wickman har slängt ett par av sina närmaste medarbetare — eller i varje fall åsett hur de slängts — över bord. Jag vill säga att jag har medkänsla med dessa medarbetare, De har inte haft den rätta styrningen från ovan.

Sådant händer inom enskild företagsamhet också, där ledningarna är svaga. Men där har man med tiden lärt sig en del av erfarenheten och är inte fullt så nymornad. Nu har alltså syndabockarna slängts ut, men herr Wickman, som borde ha stått just för den stramare styrningen, sitter kvar. Vilken är hans målsättning i dag? Finns det någon? Och sluter regeringen upp bakom den? Dessa två djupfaktorer, som jag här kallat dem: regeringens vilja beträffande EEC, regeringens vilja beträffande det klimat som i framtiden skall bli rådande för enskild företagsamhet här i landet, det är de avgörande faktorerna och frågorna. Blir svaret klart positivt, då kommer satsningarna på investeringarna att inträffa. Då kan finansministerns och allas våra förhoppningar att vi skall kunna ta oss ur balanssvårigheterna också infrias. Då kommer också fördelningsproblemen att kunna lösas efter tumregeln: mest för de sämst ställda, mindre för andra, inga realförsämringar. Då kommer resurserna att finnas för att mera effektivt angripa arbetsmiljöproblemen och andra miljöproblem.

Herr talman! I den ekonomiska debatt som årligen återkommer i riksdagens slutskede, som vi nu befinner oss i, vill jag framföra några synpunkter med utgångspunkt i de betänkanden från finansutskottet som är avsedda att behandlas i detta sammanhang. Huvudbetänkandet är nr 30 som behandlar propositionen 115 rörande de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken jämte motioner. Dessutom skall vi behandla betänkandena 26—29 som berör väsentliga avsnitt av den ekonomiska politiken. De här åberopade aktstyckena jämte det bakomliggande materialet rymmer åtskilliga konstateranden och anvisningar för såväl nuet som framtiden. Utöver den omedelbara och dagsaktuella problematiken har utskottet haft att behandla de ekonomiska problemen på längre sikt — det senare med 1970 års långtidsutrednings huvudrapport som bakgrundsmaterial. Med tanke på angelägenheten av långa perspektiv i den ekonomiska politiken är det tacknämligt att sådant material har funnits tillgängligt. Ett studium av i tiden framförliggande material ställer oss enligt mitt sätt att se inför frågeställningen om vi rätt utnyttjar våra tillgängliga resurser, om vi gör eller har gjort de rätta avvägningarna etc. Inte minst framstår dagens relativt höga arbetslöshet och därmed följande låg utnyttjandegrad av arbetskraftstillgången som ett enormt slöseri med tanke på den bristsituation som långtidsutredningen förutspår inom en ändå relativt nära framtid. Det förefaller som om långtidsutredningens primära målsättning om full sysselsättning inte i tillräcklig grad har beaktats av regeringen i den omedelbara politikens utformning. Därmed försämras självfallet möjligheterna för uppnåendet av de andra målsättningarna: snabb ekonomisk tillväxt, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. Samstämmighet synes råda inom samtliga partier om att den övergripande korrektionsfaktorn i den ekonomiska politiken är den utrikes betalningsbalansen. Finansministern talar om ett återställande, som han etappvis programmerar till mitten av 1970-talet. Att återställa betyder ju att ställa till rätta vad som gått snett eller kommit ur balans. I själva verket är detta alltså en grov anklagelse mot den egna politiken. Omskrivet till vardagsspråk betyder det att vi har levt över tillgångarna, och helt naturligt kan vare sig den enskilde eller nationen i längden föra en sådan politik. Den nödvändiga återställningen av betalningsbalansen kan självfallet inte ske utan kännbara återverkningar för den enskilde medborgaren vad avser hans privata konsumtion och ekonomiska rörelsefrihet. Förutsättningarna för en bättre balans är en större och effektivare produktion i näringslivet, och grundförutsättningen härför är självfallet nyinvesteringar i produktionsapparaten. Åtskilliga gånger, senast i årets finansplan, har regeringen framhållit betydelsen härav, men såväl 1969 som 1970 och även under den gångna delen av 1971 har utfallet blivit betydligt lägre än vad man räknat med i respektive års finansplaner. I den reviderade finansplanen förutses nu en investeringsökning inom industrin på 9 procent mot tidigare beräknade 12 procent. Med hänsyn till det extra stimulansavdrag för investeringar som riksdagen beslutat är den sänkta investeringsprognosen ytterst betänklig. Det finns sannolikt fullgoda skäl att undersöka orsakssammanhangen bakom detta. Inte minst finns det anledning undersöka inom vilka sektorer och storleksgrupper som investeringarna ligger lågt. Ytterst allvarligt skulle vara om, som man kan förmoda, delar av den mindre och medelstora industrin och företagsamheten inte bedömer det som möjligt att fortsätta med sin verksamhet utan kanske nu kör de sakta avtagande slutvarven, som måste föregå en definitiv nedläggning. Med tanke på nödvändigheten av här åsyftade investeringar inom näringslivet är det enligt centerns uppfattning av vikt att denna fråga följes med uppmärksamhet och att ytterligare stimulansbetonade åtgärder vidtages. Det går inte att bara säga till näringslivet: Nu finns det ett investeringsutrymme som vi måste utnyttja; varom inte så går det ifrån er. I den till utskottsbetänkandet fogade trepartireservationen har vi också förordat vissa konkreta åtgärder. Herr Wedén har tidigare berört dem, och jag skall mycket kortfattat rekapitulera. Vi har i reservationen krävt frisläppandet av företagens investeringsfonder för investeringar som påbörjas innevarande år utanför storstadsområdena. Vi har också hänvisat till en ökad igångsättning av bostadsbyggande med anlitande av den konjunkturreserv som finns. Därtill har vi förordat tidigareläggande av statliga beställningar, framför allt i stödområdena och självfallet med inriktning på sådana varuområden där man har det särskilt besvärligt med sysselsättningen. Vi har vidare betonat att en grundläggande förutsättning för investeringar inom näringslivet är tillgången på krediter och krediter till rimlig räntenivå. Inte minst har vi tryckt på nödvändigheten av att tillgodose de mindre företagens behov och att ge dessa företag möjligheter till återlån ur ATP-fonden. Sannolikt råder inom stora delar av näringslivet en stor oro och tveksamhet inför framtiden beträffande möjligheten att klara ofrånkomliga kostnadsfördyringar och åtaganden. Situationen blir inte bättre eller problematiken enklare därigenom att också arbetstagarparten känner stark oro för framtiden. Den gångna vinterns avtalsklimat har inte varit det bästa, och knappast kan någon islossning förmärkas fastän sommaren snart är inne. Reservanterna vill här framhålla som främsta orsaker till de akuta svårigheterna dels det minskade totala löneutrymme som står till förfogande på grund av den långsammare produktionstillväxten, dels den kraftiga inflationen som kulminerade under 1970. En förutsättning för att en uppgörelse på arbetsmarknaden skall komma till stånd och för att man fortsättningsvis skall kunna undvika uppslitande motsättningar på arbetsmarknaden är sannolikt att statsmakterna kan skapa tilltro till sin vilja att förebygga en fortsatt inflation. Också i år har vi fört fram kravet på stabiliseringskonferenser på högsta nivå. Man löser självfallet inte problemen därmed, men jag tror att man kommer dem betydligt närmare. Jag kan inte underlåta att poängtera värdet i att parterna över huvud taget kommer tillsammans för att diskutera problem som ändå är gemensamma. Jag har tidigare sagt att det återställande som finansministern talar om inte kan ske utan att det blir kännbart för oss såsom enskilda medborgare. Priset härför kan vi få betala på olika sätt. Det kan bli lägre löner än vad som annars skulle ha varit fallet, det kan bli högre priser eller högre skatter eller kanhända — vilket är det mest sannolika — en kombination härav. Som oroväckande perspektiv då det gäller den enskilde medborgarens standardutveckling möter oss den offentliga sektorns ansvällning och parallellt med denna en starkt ökad skattebelastning, varom alla utredningar talar sitt klara och tydliga språk. Det vare mig fjärran att se den offentliga sektorn som ett hot mot välfärden. Tvärtom rymmer den välfärdskomponenter av ovärderligt slag som inte får rubbas — jag vill gärna understryka detta. Ändå finns det, förmenar jag, fullgod anledning att observera denna sektors ansvällning, inte minst med tanke på de knappa arbetskraftstillgångar varom näringsliv och offentlig sektor skall konkurrera framdeles. Enligt långtidsutredningens beräkningar utnyttjades 1970 hela 32 procent av de totala resurserna för offentlig konsumtion och investering mot knappt 20 procent vid 1950-talets början, och ändå ser man ingen bruten trend. Enligt samma utredning skulle den offentliga sektorn under första hälften av 1970-talet öka med 185 000 anställda eller mer än dubbelt så mycket som arbetskraftstillgången skulle öka under motsvarande tid. Här möter oss vid sidan av kostnadsökningen ett indirekt hot mot välfärden, eftersom näringslivet med all sannolikhet inte förmår konkurrera om de knappa arbetskraftsresurserna med den sektor som i långa stycken betalar lön med utdebiterade medel. Jag tror att det är något som det finns anledning att observera i detta sammanhang. Det ligger mycket nära till hands att här exemplifiera — jag gör det utan att på något sätt värdera — genom en jämförelse mellan den överenskomna lönesättningen inom den kommunala sektorn, vilken innebär att ingen arbetsprestation inom denna sektor görs under 20 kronor i timmen inklusive sociala förmåner, och industrins löner och industrins förmåga att betala och konkurrera. Utan att djuploda i någon större utsträckning i de här ekonomiska sammanhangen finner jag att det näringsliv, som ju ändå skall bära upp välståndet, har mycket små möjligheter att konkurrera om den arbetskraft som finns tillgänglig framöver. Jag tror också att rekryteringen av arbetskraften till industrin och näringslivet är ett av de problem som får beaktas i mycket hög grad. Vi har ju under senare tid fått exempel på hur framför allt ungdomen reagerar emot anställning inom näringslivet, och det är en problematik som kanske blir den allra allvarligaste i framtiden. Med hänsyn till denna frågas utomordentliga betydelse i samhälls ekonomin har det också reservationsledes yrkats på tillsättandet av en parlamentarisk utredning för översyn av den offentliga verksamheten och effektiviteten inom denna. Herr talman! Jag har med det här sagda mycket summariskt velat ange vår syn på den ekonomiska politiken. Av detta torde framgå att vi är ense med regeringen om de centrala målsättningarna — full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. Vår bedömning av nuläget är emellertid inte fullt så optimistisk som regeringens och majoritetens i finansutskottet. Framför allt gäller detta sysselsättningsläget, där vi menar att förhållandet icke är tillfredsställande. Vi vill betona nödvändigheten av en investeringsaktivitet inom näringslivet som grund för en snabb ekonomisk tillväxt. Vi vill också framhålla nödvändigheten av en prisstabilitet. Jag vill understryka att vi inte tror att man skapar prisstabilitet genom prisreglering och stoppriser. Vi har dock med hänsyn till förhandenvarande omständigheter icke yrkat avslag på Kungl. Maj:ts proposition om förlängning av prisregleringslagen men förordar en successiv och snar avveckling av gällande prisstopp. Vi vill också betona utrikesbalansens avgörande betydelse för ekonomisk utveckling och framåtskridande. Herr talman!

Herr talman! ”Prisökningarna ska bekämpas med stram ekonomi! Inte med arbetslöshet!” Det var, som vi kanske påminner oss herr Strängs plakatförkunnelse i förra årets valrörelse, och det låter sympatiskt och klokt precis som finansministern ibland kan få det att låta. Men varför har då herr Sträng inte följt sitt eget budskap? Vi har ju faktiskt fått en omfattande ökning i arbetslösheten, och många bedömare är oroliga för att läget kan komma att förvärras. Arbetslösheten är nu den högsta som redovisats sedan nuvarande statistik infördes 1955, och allvaret i situationen har endast nödtorftigt kunnat döljas under arbetsmarknadspolitikens täcke. Arbetslösheten är självfallet pressande för dem som drabbas av den och den är dyrbar för landets ekonomi. Om arbetslösheten inte hade varit större än den var för ett år sedan hade nationalinkomsten i år varit kanske 800 miljoner kronor högre än den nu blir. De pengarna hade de enskilda människorna haft god nytta av. De hade också lett till förbättrade statsfinanser, så att staten hade kunnat göra både det ena och det andra som man nu måste avstå ifrån. Man hade t.ex. kunnat inleda en sänkning i stället för en höjning av de olika skattetaxorna. Det är, som vi vet, svårt att utjämna alla konjunkturrörelser, så man skall inte vara orättvis i sin kritik. Men den arbetslöshet som vi har i det här landet för närvarande är hemmagjord och den är medvetet gjord inför det bytesbalanshot som en kortsiktig ekonomisk politik de senaste åren givit upphov till. För att möta prisstegringar och underskott i utrikeshandeln har man frambringat en undersysselsättning. Man har alltså utnyttjat precis det medel, herr talman, som herr Sträng på plakaten menade, att man inte skulle använda. Herr Strängs valaffisch antydde att det skulle vara möjligt att råda bot på prisstegringarna genom en sådan här ökad arbetslöshet. Om han nu trots löftena fastnat för att framkalla viss arbetslöshet borde ett minimikrav vara att prisstegringarna skulle ha i det närmaste försvunnit. Men man räknar i de officiella beräkningarna med att prishöjningarna i år skall bli 7 procent, dvs. en inflation i takt med föregående års. En något större del av inflationen i år beror på höjningar av de indirekta skatterna, men å andra sidan blir de från utlandet kommande prishöjningarna mindre. Vårt eget inflationstryck tycks i år vara lika starkt som förra året, även om det delvis är andra krafter som nu utlöser prisstegringarna. Men då undrar man varför herr Sträng inte i stället har vidtagit de åtgärder som skulle ge vad som kallades en ”stram ekonomi” i vilken det inte skulle bli vare sig inflation eller arbetslöshet. Varför har herr Sträng inte gjort det? Det har man verkligen anledning fråga sig. Eller är det på det viset att finansministern faktiskt har prövat sådana andra åtgärder, utan att de har haft de verkningar som han tänkt sig? Kanske verkningarna t.o.m. har varit de motsatta mot de avsedda. Det är inte uteslutet. Jag tror att finansministern med sin strama ekonomi, som han kallar det, menar prisstopp och skattehöjningar, och sådana åtgärder har vi faktiskt fått. Men det måste alldeles uppenbarligen vara ganska misslyckade åtgärder, eftersom vi ändå har fått både stigande arbetslöshet och fortsatt penningvärdeförsämring. Kanske det är så att både prisstopp och skattehöjningar i själva verket förvärrat i stället för förbättrat läget? Ja, så tror jag för min del att det förhåller sig. Prisstopp låter mycket bra, men felet med prisstopp är att det inte leder till prisstopp. Det är i stället så att prisstopp om något leder till att priserna stiger snabbare än de annars skulle göra. Konkurrensen minskar. För att kunna kringgå priskontrollen gör företagen onödiga och dyrbara produktändringar, så att det blir en ny produkt som ligger vid sidan av de stoppriser som finns. Standardvaror av intresse framför allt för låginkomsttagare tenderar att försvinna från marknaden, eftersom de blir mindre lönsamma, och man går över till produkter med bättre marginaler, alltså till dyrare saker. Och de företag som skulle komma på idén att sänka sina priser — det finns faktiskt företag som gör det också ibland — vågar inte genomföra detta, ty man är inte säker på att sedan få höja sina priser. Det här är några sätt på vilket ett prisstopp kan verka prishöjande. Att det kan bli på det viset är inte något som en kritiklysten oppositionsriksdagsman helt plötsligt har hittat på, utan det är något som socialdemokrater och alla andra har haft klart för sig i priskontrollutredningen, i stabiliseringsutredningen, i handelsdepartementets grupp för prisövervakningsfrågor och även i ett utlåtande från bankoutskottet så sent som för ett år sedan. Men nu har kejsaren helt plötsligt bestämt sig för att säga att vitt är svart. Ja, det är t.o.m. så svart att man till stöd för sina underliga åtgärder åberopar en lagstiftning närmast avsedd för bruk i krigstider. Nu invänder kanske herr Sträng eller någon annan att prisstoppet faktiskt har visat sig ha avsedd verkan, eftersom priserna knappast har stigit under de senaste månaderna — om man bortser från momshöjningarna. Men innan man drar den slutsatsen är det några saker man skall ta hänsyn till. För det första är en sexmånadersperiod alldeles för kort tid för att man skall kunna avgöra hur de slutliga verkningarna av ett prisstopp blir. För det andra är det sannolikt att prisstoppet här och där har givit upphov till kvalitetssänkningar som inte fångas in i ett prisindex. Och så skall man komma ihåg en sak till, nämligen att vi i konjunkturlägen som liknar det nuvarande, t.ex. 1968, har haft obetydliga prisökningar, och det utan att det då fanns något prisstopp. Nej, vill man studera verkningarna av ett prisstopp, herr finansminister, så skall man se på hyresregleringens inverkan på byggkostnaderna och på hyrorna. Byggkostnaderna har inom ramen för hyresregleringen stigit så starkt att hyreshöjningarna har måst begränsas med subventioner av olika slag. Och ändå har de hyreshöjningar som skett blivit så kraftiga att människor inte skulle ha råd att bo i bostäderna, om inte omfattande bostadstillägg hade betalats ut. Så där kan man möjligen ha det inom en sektor av ekonomin men absolut inte över hela linjen. Men det är inte nog med att ett prisstopp kan verka inflationsdrivande. Det kan också skapa arbetslöshet i de företag, som av olika anledningar har svårt att kringgå själva prisstoppet. Får man inte täckning för stigande kostnader slår man igen. Det är så uppenbart att regeringen själv tvingats urholka sitt eget prisstopp genom en serie undantagsbestämmelser. Men även om det utdelas många dispenser, som gör prisstoppet till en illusion, ger regleringen en osäkerhet inför framtiden — en osäkerhet som jag tror är en av förklaringarna bakom den dåliga investeringslusten, vilken i sin tur är en av orsakerna till arbetslösheten. En annan fara för sysselsättningen är att det kan komma att uppstå oroligheter på arbetsmarknaden, herr finansminister, när man märker, att det av finansministern utlovade prisstoppet i verkligheten är ett såll, genom vilket så småningom löneökningarna kommer att rinna ut. Det enda sätt på vilket en prisreglering kan vara sysselsättningsbefrämjande, är genom det stora antal byråkrater som måste tas i anspråk för att övervaka prisreglerna och deras efterlevnad. Herr talman! Ett prisstopp är kanske popuärt på sina håll, där man av olika anledningar inte haft tid att tänka igenom vad ett sådant ingrepp egentligen innebär. Men att en regering, som på denna punkt besatt riktiga insikter ända fram till för mindre än ett år sedan, kan vilja använda ett sådant medel är obegripligt. Det måste, herr Sträng, kännas förödmjukande att om en stund stå här och driva resonemang, som man själv bara för någon tid sedan levererade förödande argument emot. I en av socialdemokraternas valhandböcker för några år sedan hette det t.ex.: ”Kommunisterna brukar säga, att vi behöver priskontroll. En sådan är emellertid dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris. En priskontroll ger heller ingen garanti för indirekta höjningar genom sämre kvalitet.” Jag föreställer mig att vi mycket väl hade kunnat använda precis denna formulering i vår reservation till det betänkande, som för närvarande diskuteras. Den andra delen i den strama ekonomin, som skulle kunna åstadkomma både prisstabilitet och full sysselsättning, skulle vara de skattehöjningar som genomförts. Socialdemokraterna kallade sin s.k. skattesänkning förra året för en reform. Men det var i så fall en Pyrrhus-reform, som landet inte tål en till av. Det självförstörande i reformen kan iakttagas på olika sätt. Skatterna på inkomstökningar har t.ex. blivit helt orimliga för närvarande. Av de löneökningar, som man nu håller på att förhandla om, kommer löntagarna att få behålla en mycket liten del. Den genomsnittlige inkomsttagaren får behålla kanske en tiondel av löneökningen, sedan skatter och minskande bostadstillägg tagit sitt. Det är för litet för att hålla honom skadeslös för de prisstegringar som beräknas inträffa. Detta är mycket oroande, herr Sträng, och jag förstår inte, att finansministern inte vill inse de faror som hotar när man upptäcker, att resultatet av alla löneförhandlingar i realiteten blir negativt — inte därför att företagen inte är beredda att släppa till löneökningar utan därför att det offentliga tar hand om löneökningarna. Det skulle inte förvåna mig om det under sådana förhållanden blev oroligt på arbetsmarknaden, om inte före avtalen så efter. Kan herr Sträng ge ett råd till den genomsnittlige inkomsttagaren — till en person som har 30 000 kronor i inkomst? Vad skall han göra, herr Sträng, för att undvika att få lägre köpkraft i år när skatter och annat kapar ungefär 90 procent av löneökningen och priserna kommer att stiga med omkring 7 procent? Herr Sträng kan inte ge ett rimligt svar på den frågan — det vet jag, för jag har ställt den till honom i ett annat sammanhang och fick då inte något svar. Men löntagarna själva kan ge sig ett råd, det råd som herr Sträng av intresse för den ekonomiska balansen inte vågade klämma fram med. Det rådet är att öka lönekraven desto mer så att det åtminstone blir någonting kvar efter skatt. Men med de höga lönekrav som de höga skatterna framtvingar kommer prisstegringarna att bli snabbare än annars. Skattepolitikens bidrag till den strama ekonomin har urartat. Eller tror herr Sträng verkligen inte att de höga skatterna drivit upp kostnaderna och priserna genom att pressa upp lönerna före skatt? Är det så att herr Sträng verkligen tror det? Det har i vårt land förekommit en del, som jag tycker, dumt prat om statsrådens höga löner. Men det finns i det sammanhanget en fråga som är väl värd att begrunda. Skulle statsråden som tillika är riksdagsmän under 1960-talet ha fått ett lönelyft på 75 000 kronor om det inte hade varit så höga skatter, att det inte blivit speciellt mycket kvar av detta stora lönelyft? Jag tror inte det. Jag tror, herr Sträng, att många andra höga löner i det här landet hade blivit lägre om skatterna varit lägre. Jag upprepar, för att det inte skall bli något missförstånd, att jag inte påstår att statsråden kan sägas ha för höga löner. Jag ställde en helt annan fråga: Är det så att statsråden, t.ex. herr Sträng, tror att löneökningarna för statsråd som tillika är riksdagsmän skulle ha blivit av denna omfattning om inte de mycket höga skatterna gjort att det blivit ganska litet kvar av denna mycket stora summa? Om herr Sträng är beredd att deklarera att dessa löneökningar skulle ha blivit lika omfattande även om skatterna varit lägre, då skall jag tro något mer på honom när han förnekar att de höga skatterna framkallar kostnadsökningar och prisstegringar. Herr talman! Socialdemokraternas skattepolitik innebär att ekonomin — de enskilda människornas och hela landets — får springa säck och det i en säck som blir allt snävare om benen. Skatter måste vi ha för att lösa gemensamma uppgifter, men våra svenska skatter skapar nu i stället gemensamma svårigheter. Familjeförsörjare är så drabbade av skatter att de i växande antal uppenbarligen tvingas söka extra bidrag för att klara sig. En låginkomsttagare med 20 000 kronor om året i inkomst betalar mer än 5 000 kronor i olika skatter. Inte undra på att det är hart när omöjligt för honom att klara försörjningen av en familj utan särskilda bidrag. Ett sådant bidragsberoende är inte upplyftande för den enskilde. Det är också det säkraste tecknet på att skattepolitiken urartat. De höga skatterna fordrar skattehöjningar för att reparera skadorna av de höga skatterna, herr Sträng. Bidragsberoendet kan också visas på ett annat sätt. Man räknar i år med att de enskilda människornas totala inkomster kommer att öka med ungefär 8 miljarder. De totala direkta skatterna kommer att öka med 3 miljarder. Kvar blir alltså 5 miljarder. Men så stiger priserna med ungefär 7 procent. Denna prisökning urholkar köpkraften av hela den inkomstsumma som de enskilda människorna har. Sätter man sig ned och räknar efter märker man att denna urholkning har ett totalt värde av ungefär 5 miljarder. Det innebär alltså att det för den genomsnittlige inkomsttagaren inte blir några förbättringar under året. Om det är så för genomsnittet, måste det innebära att det finns en mängd människor som har det sämre och alltså de facto kommer att få en kännbar försämring av sin ekonomi och blir mer beroende av de olika bidrag och nådegåvor som det offentliga kan utdela. Skattepolitiken medför som sagt en säcklöpning, inte bara för de enskilda människorna utan även för folkhushållet. Vi har under den senaste femårsperioden haft en klart lägre tillväxttakt än jämförbara länder. Om vi under denna femårsperiod hade haft samma tillväxttakt som dem — och med jämförbara länder menar jag länderna i OECD — hade vår nationalinkomst i dag varit ungefär 5 miljarder kronor högre än den nu kommer att bli. De pengarna, herr Sträng, hade kunnat användas till många ting. Bl. a. hade statens ekonomiska läge varit mycket bättre, och man hade t.ex. kunnat inleda ett program som inneburit sänkningar av skattesatserna i stället för ökningar av dem. Utsikterna för nästa tioårsperiod är inte heller så gynnsamma. Vi vet inte vad som kommer att hända, men det finns ju en hel del prognoser av mer eller mindre officiellt slag. Om Sverige skulle få samma tillväxttakt under 1970-talet som OECD räknar med för t.ex. EEC-länderna, skulle inkomsten per förvärvsarbetande vara nästan 10 000 kronor högre 1980 än som vi har anledning räkna med att den kommer att vara med nuvarande tillväxttakt. Dessa siffror, herr Sträng, ger åtminstone någon inblick i hur man skulle kunna förbättra det ekonomiska läget både för de enskilda och för staten. Förvisso är det så, herr Sträng, att skattepolitiken inte alls är hela förklaringen till den annorlunda utvecklingstakten i vårt land i förhållande till andra jämförbara länder. Det är dock en förklaring, och jag tror att den kommer att växa i obehaglig betydelse med tanke på de beräkningar som finns på hur skatterna kommer att öka för att täcka alla offentliga utgifter. Man talar ju om kommunalskatter på 25, ja 30 kronor. Redan för nästa år varslar herr Sträng om skatteökningar för att klara statens finanser. Långtidsbudgetens delvis försiktiga men ändå ganska klart utläsbara språk vittnar om detta. Jag finner denna utveckling skrämmande. Vad jag nu säger kan inte karakteriseras som någon skattekverulans. Den fråga man ställer är: Kommer landets ekonomi att utvecklas på ett rimligt sätt, om man har skattesatser av den typ som redan finns här i landet och som håller på att tränga sig på folkhushållet i ännu högre grad? Finansministern har ansvaret för denna utveckling, även om han ofta försöker att säga att åtminstone de kommunala skatteökningarna inte kan lastas på honom. Men, herr Sträng, kommunernas ekonomi är ansträngd på grund av kostnadsövervältringar och pålagor, t.ex. arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och annat, som staten har lagt på kommunerna. Jag finner det djupt oroande att inte flera inser de risker som måste vara förenade med den nuvarande skattepolitiken. Herr talman! Som jag antar framgår av vad jag har sagt här finner jag anledning att kritisera regeringens ekonomiska politik. Men mitt i denna kritik, herr Sträng, är det skäl att slå fast att landets ekonomi i grunden är stark. Här finns arbetsamhet, skicklighet, företagsamhet och resurser av alla möjliga slag. Vår nationalinkomst per huvud är hög. Även om man inte skall tillskriva regeringen allt detta, som jag antar att herr Sträng gärna skulle vilja göra, vill jag åtminstone säga att den utveckling vi har haft i landet och det läge vi befinner oss i uppenbarligen måste innebära att regeringens politik inte har varit galen i alla stycken utan har haft en hel del förtjänster. Jag vill mycket gärna framföra detta, herr Sträng — jag vill nämligen ha balans i kritiken. Jag vill ha balans i kritiken därför att jag menar att vi nu på något sätt gemensamt måste inse att vi har hamnat i en situation som innebär allvarliga risker för utvecklingen. Herr Sträng skall inte sedan komma upp i talarstolen och säga att moderaterna har stått och framfört dessa synpunkter i hur många år som helst. Jag är medveten om att vi har länge varnat för denna utveckling, och vi har möjligen varnat för den för tidigt. Men de typer av resonemang som vi har fört, herr Sträng, visar sig nu ha varit riktiga; läget är sådant för närvarande. Jag menar alltså att vi för närvarande tycks befinna oss i ett bekymmersamt läge. Jag gör vidare gällande att om vi hade fört en annan politik under de senaste åren, hade vi haft betydligt gynnsammare utgångsläge än vi nu har. Det omedelbara problemet är att vi har en omfattande arbetslöshet och ekonomisk stagnation, som innebär att nationalprodukten inte kommer att öka alls i år, jämfört med andra halvåret 1970. Hela ökningen i nationalprodukten för i år som herr Sträng redovisar i de olika tabellerna beror bara på att det föregående år var en ganska kraftig ökning från första till andra halvåret, medan i år utvecklingen är stagnant i förhållande till andra halvåret 1970. För att förbättra sysselsättningen på kort sikt finns det många saker som man kan göra, men för att åstadkomma detta och dessutom lösa de långsiktiga ekonomiska uppgifterna finns det bara en sorts åtgärder som kan sättas in. Vad som behövs är att på olika sätt uppmuntra investeringsviljan genom att lätta på kreditvillkoren och släppa på investeringsfonderna. Ert tal numera från socialdemokratiskt håll, att om näringslivet inte behagar investera, så får det skylla sig självt, är ett dumt resonemang. Det riktiga resonemanget är i stället: Om ni inte behagar göra det möjligt och lockande för näringslivet att investera, då får ni skylla er själva! Då kommer nämligen landets ekonomi att utvecklas på ett synnerligen ogynnsamt sätt. Tankar av det slaget och synpunkter hur den ekonomiska politiken bör föras i övrigt har vi framfört i olika reservationer till de utlåtanden som nu debatteras. Vi har utvecklat de tankarna närmare i de olika motioner som vi har lämnat både med anledning av kompletteringspropositionen, som debatteras i dag, och statsverkspropositionen i början av året. En viktig förutsättning för att pengar nu skall finnas för dessa investeringar är att man underlättar villkoren för det enskilda sparandet. Ett decentraliserat ägande, ett meddelägande, ger både pengar för utveckling, herr Sträng, och — vilket Ni borde vara intresserad av — ökad trygghet och oberoende för den enskilde. En sådan politik skulle innebära att man kan återvinna något av de förlorade miljarderna i lägre tillväxttakt och skapa den gynsammaste förutsättningen för att även sänka skattesatserna. Herr talman! Det finns slutligen ett område av allra största vikt för sysselsättningen och för utvecklingen i det här landet — ett område som regeringen har allvarligt försummat. Vad jag tänker på är våra förbindelser med EEC. Vi har från svensk sida uppträtt så förvirrat i den frågan, att man ute i Europa skrattar i mjugg åt oss. Vi har på tio år inte lyckats tala om för EEC vad vi egentligen vill — och kanske är det så, om man får döma av en del skriverier, att ni i regeringen inte ens har lyckats tala om för er själva vad ni egentligen vill därför att ni vill olika saker. Ena månaden utesluter ni inte förhandlingar om medlemskap med neutralitetsgarantier i EEC. Andra månaden vill ni inte ens förhandla om detta. Och vad är det då ni vill förhandla om? Ja, jag har inte hört någon trovärdig precisering på den punkten, inte ens i mera undanskymda samtal. Vi vill, säger ni, ha en ”öppen ansökan”. Men, herrar Sträng och Ekström, om man på grund av politisk förvirring håller ansökan öppen för länge kommer man att finna dörren stängd! Vi har inom moderata samlingspartiet icke uppgivit tanken på svenskt medlemskap i Europagemenskapen, förutsatt att vi kan få vederbörliga neutralitetsgarantier. Kan vi inte få det bör man pröva andra närbesläktade samarbetsformer, t.ex. associering. Vi är nämligen medvetna om att hundratusentals svenskar arbetar i företag som är beroende av att vi får gynnsamma former för samarbete. Vi är beredda att inse detta och att ta ett ansvar inför det konstaterandet, herr Sträng. Slutligen, herr talman, ber jag att med anledning av vad jag anfört få yrka bifall till reservationen 1 vid finansutskottets betänkande nr 26, reservationen vid betänkandet nr 27, reservationerna 1 och 2 vid betänkandet nr 28, reservationen vid betänkandet nr 29 och reservationen vid betänkandet nr 30.